Herr talman! Detta betänkande är föranlett av en motin av Eric Hägelmark m.fl. från folkpartiet. Motionen har i olika skepnader återkommit ett antal gånger under senare år. Jag tror att det är fjärde gången som försvarsutskottet föreslår avslag på de krav som framförs. Trots att motionen avstyrks av ett enigt utskott, motionären Eric Hägelmark inbegripen, finns det en moderatreservation i fråga om motiveringen. Jag återkommer strax till denna. Motionärerna vill avskaffa det vitsordssystem som i dag gäller inom försvarsmakten och ersätta det med ett ansökningsförfarande. Som skäl anför de att det råder olust och irritation över systemet, bl.a. därför att äldre anställda blir bedömda av chefer med lägre ålder. Nu är detta inte något ovanligt vare sig i den offentliga sektorn i övrigt eller inom den privata sektorn. Vilket bedömningssystem som än används kommer det att finnas yngre som bedömer till levnadsåren äldre, och det kommer att finnas missnöje med de vitsord eller de förord man har fått. Motionärerna hävdar också att vitsordssystemet innebär en byråkratisk apparat av ansenlig omfattning. Mot detta kan sägas att ett ansökningsförfarande, som ju också måste bygga på bedömningar och förord, överklaganden med långa besvärstider, erinringar och yttranden, knappast blir mindre byråkratiskt. Jag skulle tro att det blir tvärtom. Herr talman! Vitsordssystemet har i allt väsentligt fungerat väl. Det hindrar inte att förbättringar och förenklingar kan ske inom systemets ram. Inom försvarsstaben pågår en översyn av vitsordssystemet. Den sker i samråd med personalorganisationerna, och det finns skäl att anta att de kritiska synpunkter som framförts mot systemet beaktas. Så här långt är utskottet enigt. Majoriteten vill emellertid att den utredning som fått i uppdrag att se över bl.a. den personaladministrativa verksamheten inom försvaret skall pröva det faktiska behovet av ett vitsordssystem. Vi reservanter finner detta onödigt. Så sent som den 30 juni i fjol utfärdade regeringen föreskrifter för vitsordssystemet, föreskrifter som byggde på förslag från utredningen om befodringsförfarandet. Något tilläggsdirektiv till denna utredning behövs enligt de moderata reservanternas mening inte, eftersom vi anser att ett vitsordssystem bör finnas kvar. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! I detta betänkande, nämligen försvarsutskottets betänkande 1984/85:2, behandlas försvarsmaktens vitsordssystem som tagits upp i en motion av Eric Hägelmark. Låt mig först ge en bakgrund till detta vitsordssystem. I sina huvuddrag grundas det på resultat av en utredning om befodringsförfarandet som kom ut 1974, dvs. för tio år sedan. Därefter har, med smärre ändringar, föreskrifter om verksamheten utkommit — de senaste 1983, då det förelåg dels en förordning utfärdad av regeringen, dels ÖB:s föreskrifter om vitsord inom försvarsmakten. Vitsord skall den ha som fyllt 36 år eller med godkänt betyg gått igenom militärhögskolans allmänna kurs eller har motsvarande utbildning. Vitsorden skall omfatta de uppgifter som han har eller har haft. Dessa vitsord är tjänstgöringsvitsord, och sedan skall man ge en bedömning av officerens lämplighet för mera kvalificerade uppgifter. Detta senare kallas för befordringsomdöme. Vitsorden sätts med hjälp av vissa bedömningsfaktorer — såsom kunnighet, arbetskapacitet, intellektuell rörlighet, omdömesförmåga, psykisk stabilitet, samarbetsoch kontaktförmåga, fysisk kondition, ledarskap och tjänstduglighet i befattning som man haft. Vitsord avges i princip årligen av de militära chefer som försvarsgrenscheferna bestämmer. Sedan är det också så, att tjänstgöringsvitsord ges med fem olika gradsteg medan befordringsomdömet ges i nio olika gradsteg. Riksdagen har under tidigare år behandlat motionsyrkanden med krav på att vitsordssystemet avskaffas och att man inför ansökningsförfarande vid tillsättning av militära tjänster. Riksdagen har hos regeringen bl.a. begärt att äldre personal — om man så önskar — kan undantas från systemet. Man har också från försvarsutskottets sida påpekat att utredningar inom försvarets område rörande bl.a. vitsordssystemet äger rum. Motionärerna anser att någon förbättring av vitsordssystemet inte har skett. Man säger att olusten och irritationen finns kvar. Ja, olusten och irritationen har t.o.m. ökat — särskilt inom arméns förband. De äldre anställda känner särskilt stor olust, säger man. Även andra skäl i fråga om vitsordssystemet har framförts. Det gäller exempelvis den byråkratiska apparat som man måste ha för att uppehålla detta system. Motionärerna ställer återigen krav på en övergång till ansökningsförfarande vid tillsättning av militära tjänster. De menar att vitsord bör vara frivilliga och att de bör sättas på sådana som begär vitsord — och då framför allt på grund av att man söker en ny tjänst. Försvarsutskottet har vid bedömningen av denna motion vänt sig till några remissinstanser. I stort sett kan man säga att remissyttrandena ej visar upp en klar bild. Några remissinstanser — det gäller försvarets rationaliseringsinstitut och Svenska officersförbundet — anser att man, med vissa ändringar, kan behålla vitsordssystemet. Inom Officerarnas riksförbund är man i det närmaste av samma åsikt som den motionärerna för fram. Man säger bl.a. att en genomgripande översyn av vitsordssystemet måste ske helt i enlighet med motionärernas krav. När nu försvarsutskottet tar ställning till denna motion vill utskottet först betona att yrkesofficerarna skall kunna bedömas. Men samtidigt vill vi säga att omdömen om personal måste ges på grunder och i former som de bedömda har förtroende för. Utifrån denna utgångspunkt är det naturligt att förorda att vitsordsbestämmelserna och deras tillämpning tid efter annan ses över, liksom att sådan översyn sker i nära samverkan med berörda personalorganisationer. Nyligen har alltså regeringen utfärdat nya bestämmelser för vitsordssystemet. Här föreskrivs bl.a. att den som fyllt 55 år inte skall tilldelas vitsord, om han anmäler att han inte önskar detta. Det här ligger helt i linje med utskottets tidigare uttalande, att vitsord för äldre personal krävde särskild uppmärksamhet. Motionen och yttrandena i detta avseende visar att det alltjämt förekommer viss kritik mot rådande system. Samtidigt är det så, att man inom försvarsstaben undersöker vilka förenklingar som är möjliga att genomföra genom nya tillämpningsföreskrifter från överbefälhavaren. Detta arbete uppges ske i nära kontakt med berörda personalorganisationer. Vidare har man en övergripande personalpolitik inom försvarsdepartementet. En särskild utredare har fått i uppdrag att se över bl.a. den personaladministrativa verksamheten inom försvaret. Här har frågan om ansökningsförfarandet vid tillsättande av militära tjänster sin naturliga plats. Det pågår alltså ett utredningsarbete som berör vitsordssystemet. Utskottet förutsätter att man också prövar det faktiska behovet av ett vitsordssystem. Herr talman! Avslutningsvis yrkar jag bifall till hemställan i försvarsutskottets betänkande nr 2.

Herr talman! Minst två gånger tidigare — det kan vara fyra också, jag vet inte — har jag talat i riksdagens kammare om ett avskaffande av det militära vitsordssystemet, det betygssystem som nu gäller för försvarets yrkesofficerare. Det jag sagt vid de tillfällena gäller alltjämt. När utskott och kammare behandlade detta ärende förra gången, i december 1982, förutsattes att överbefälhavaren skulle komma med befordringsbestämmeler under våren 1983. Utskottet konstaterade då att det nuvarande vitsordssystemet har utsatts för kritik och ansåg att systemet inte hade alla bedömdas förtroende. Frågan om vitsord för äldre personal skulle uppmärksammas särskilt. Utskottet skrev: ”Utskottet förutsätter att överbefälhavarens kommande förslag beaktar den kritik som har framförts mot nuvarande system. I avvaktan på resultaten av det pågående arbetet bör riksdagen inte nu göra något uttalande av det slag som motionärerna har föreslagit.” Vad hände? Jo, på nyåret 1983 kom ÖB mycket riktigt med tillämpningsföreskrifter angående befordringsförfarandet. Förhoppningen om en radikal förändring av vitsordssystemet infriades knappast alls. Däremot hade ÖB uppmärksammat vitsorden för äldre personal. ÖB skrev: Undantag bör dock kunna medges för den som fyllt 55 år och gör framställning att ej få vitsord. En ytterligare begränsning bör åstadkommas genom att ange att tjänsteman, som icke vill ha vitsord, ej upptages till bedömning i befordringsberedning och därmed icke kan ifrågakomma för tjänsteställningsbefordran, om inte synnerliga skäl föreligger. Att någon skulle avsäga sig eventuell befordran redan vid 55 års ålder är knappast troligt, detta med tanke på pension m.m. Vitsordssystemet har inte blivit bättre av denna åtgärd utan tvärtom sämre. Några andra nämnvärda ändringar i de nya bestämmelserna förekom inte, utan allt förblev vid det gamla. Att de nya bestämmelserna blev sämre ur personalsynpunkt tyder en mångdubbelt större överklagningsprocent på. Eftersom inga förbättringar skett i ÖB:s nya tillämpningsbestämmelser, skrev vi på nytt en motion, och det är den som behandlas i försvarsutskottets betänkande 2. Ett vitsordssystem där arbetsgivaren har ett utomordentligt maktmedel över individen kan som all makt missbrukas. Vitsorden upplevs av många som grymt orättvisa och odemokratiska. Den utredning som utskottet hänvisat till, PEU 84, förutsätter jag utreder vitsordssystemet. Den översynen är en förutsättning för en effektivisering och demokratisering av försvaret. Ett vitsord är i stort sett en lag för den anställde. Det kommer att styra hans framtida lön, karriär och befattning. Det vitsordssystem som vi har nu är så uppbyggt att individen är helt rättslös. De som skall kontrollera att arbetsgivaren använder systemet på avsett sätt är själva för sin karriär beroende av dem som de skall kontrollera. Även om det går att styrka att missbruk förekommit går det inte att få rättelse. Den som agerar för att få rättelse genom erinran och besvär straffas med hjälp av vitsordssystemet. Genom missbruk av vitsordssystemet görs försök till ren personalutslagning arbetsmässigt, karriärmässigt och anseendemässigt. Ett vitsordssystem som i praktiken fungerar så dåligt och som inte har de anställdas förtroende bör enligt min och mina medmotionärers mening avskaffas. Ett slopande av betygssystemet skulle skapa en helt annan dynamik och utvecklingskraft inom försvaret. I dag gäller det att agera så att man ”ligger bra till” hos cheferna om man vill slå vakt om karriären. Personlig övertygelse kommer då i andra hand. Moderata samlingspartiet har reserverat sig mot ett avskaffande av vitsordssystemet. De anser att vitsord måste finnas. Jag frågar: Varför? De invändningar som Olle Aulin kom med i sitt anförande kan bemötas på annat sätt. Det måste finnas andra skäl som gör att moderaterna vill ha kvar ett vitsordssystem. Jag yrkar bifall till utskottes hemställan.
Herr talman! Det är med beklagande jag konstaterar att Eric Hägelmark ger en vrång bild av det system som i dag råder. Jag känner systemet mycket väl. Jag har själv varit både vitsordsmottagare och vitsordsgivare under många år. Antalet klagomål som riktas mot detta system är utomordentligt få, jämfört med det stora antal vitsord som ges varje år. Inte i något system, vilket vi än väljer, kommer människor alltid att vara nöjda och glada över den bedömning som görs om dem. Hur nöjd blir en person om han i ett ansökningsförfarande inte får förord till den tjänst han söker? Jag tycker att Eric Hägelmark bör använda andra ord. Det är mycket möjligt att kritisera och säga att det går att göra förbättringar, men att påstå att individen skulle vara rättslös är överord, som Eric Hägelmark borde ta tillbaka.
Herr talman! Jag behöver inte ta tillbaka mina ord. Det finns säkert många som kan intyga att jag har rätt. Det görs ganska många överklaganden, och vi kan se hur de har behandlats i olika sammanhang. I år har det kommit in ett sjuttiotal sådana överklaganden. Jag tror att det jag här här sagt överensstämmer med uppfattningen hos de individer som behandlats på olika sätt genom detta vitsordssystem. Jag vet att Olle Aulin har blivit betygsatt, och det har jag själv också blivit. Det skall emellertid inte diskuteras här, utan det kan vi göra på annan plats. Jag vet hur dessa vitsord används, och det är inte så gynnsamt som Olle Aulin vill göra gällande. Det finns många bevis på det. Det förvånar mig att våra ca 18 000 yrkesofficerare verkligen finner sig i att bli betygsatta och nagelfarna på detta sätt, vilket Ingvar Björk redogjorde för. Att det inom försvaret skall vara nödvändigt att personer varje år blir utsatta för detta ända tills de fyller 55 eller 60 år är för mig helt obegripligt, när det inte behövs vitsordssystem inom andra samhällsområden.
Herr talman! Är man rättslös om man får överklaga? Det är en fråga till Eric Hägelmark. Jag vet bakgrunden till att Eric Hägelmark inte tycker om vitsordssystemet. Jag konstaterar att Eric Hägelmark inte har yrkat bifall till sin motion utan biträder den uppfattning som utskottsmajoriteten har. I själva verket yrkar han alltså avslag på sin egen motion.
Herr talman! Jag tycker, Olle Aulin, att jag har fått med ganska mycket av mina motionsyrkanden i utskottets skrivning, och därför var det onödigt att yrka bifall till motionen. Jag hoppas bara att den utredning som utskottet hänvisar till denna gång verkligen tar itu med vitsordssystemet, så att vi får en ändring som har de personers förtroende som utsätts för detta. Det får inte bli som förra gången när vi behandlade detta ärende, när det kom en tillämpningsföreskrift som försvårade och gjorde systemet värre än det var tidigare.

Herr talman! Av erfarenhet vet jag att tidningen Värnpliktsnytt, som tillkom 1971, inte har den status ute på förbanden som den borde ha. Det kan bero på att en allmän uppfattning är att det som skrivs i tidningen sammanställs av unga oerfarna värnpliktiga journalister, som fullgör större delen av sin militära grundutbildning på tidningen. Dessa journalister skriver litet som de själva tycker, och det skall man inte bry sig så mycket om — ungefär så går resonemangen ute på förbanden. Tidningen saknar en stabil grund, som en tidningsstyrelse skulle kunna ge. Därmed skulle tidningen också få större respekt och den tyngd som jag anser att en tidning skall ha. En tidningsstyrelse skulle också vara ett stöd för redaktör/ansvarig utgivare, ett forum för principdebatter om vad tidningen skall innehålla, tidningens utformning m.m. Den organisationskommitté som i samband med handläggningen av min motion har blivit känd för oss kan i viss mån vara till hjälp och fylla en del av de uppgifter som jag anser nödvändiga. Tyvärr är denna organisationskommitté föga känd, och inte är det många som vet något om dess existens. Sveriges centrala värnpliktsråd uppger i sitt yttande över motionen ”att organisationskommittén under vissa perioder haft svårt att fungera. Detta har då lett till en avsaknad av policy — gemensam för tidningens journalister. Det kan dock konstateras att organisationskommittén under senare tid fungerat väsentligt bättre och avhållit regelbundet återkommande sammanträden.” Dessutom har man i april 1984 skrivit bestämmelser för organisationskommittén. Det mesta tyder på att organisationskommittén har blivit ”väckt”, och jag vill gärna tro att min motion har orsakat den väckningen. När allt är normalt och samarbetet bra fungerar nog organisationskommittén hyggligt. Om det däremot skulle uppstå olika uppfattningar om tidningens innehåll, arbetsförhållanden, policy m.m. skulle den frihet som tidningen i dag har lätt kunna begränsas. Det skulle inte vara möjligt om tidningen hade stöd av en tidningsstyrelse. Under årens lopp har i två motioner riktats kritik mot tidningens innehåll. Den ena motionen syftade till nedläggning av tidningen, den andra till en omdaning av den. Båda motionerna avslogs av riksdagen. Tidningen kan också komma att utsättas för andra försök till påtryckningar, t.ex. av ekonomisk art. Jag är övertygad om att när svårigheter och problem uppstår för en tidning har en allsidigt sammansatt tidningsstyrelse större möjligheter att klara besvärligheterna än den organisationskommitté som utskottet hänvisar till. Jag har inte reserverat mig mot utskottets beslut, men i ett särskilt yttrande framhåller jag att det finns anledning att avvakta ytterligare erfarenheter av organisationskommitténs verksamhet.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 3 har utskottet behandlat en folkpartimotion om huvudmannaskapet för tidningen Värnpliktsnytt. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen, och det föreligger endast utskottsmajoritetens förslag till beslut. I motionen anförs några allvarliga felaktigheter, som jag skall kommentera och tillrättalägga. Jag skall nu citera dessa felaktigheter ur motionen: ”Vid en jämförelse med övriga tidningar finner man att chefredaktören — som tillika är ansvarig utgivare — saknar en styrelse att rådfråga om övergripande policyfrågor. I stället är chefredaktören helt och hållet hänvisad till försvarsstaben.” Tidningen utkommer med ca 20 nummer per år och distribueras gratis till de värnpliktiga under grundutbildningen samt till myndigheter m.fl. inom totalförsvaret. Upplagan är f.n. 24 180 exemplar. Inför starten av Värnpliktsnytt 1971 bildades en organisationskommitté, som kan jämställas med en tidningsstyrelse. I organisationskommittén ingår f.n. en representant för försvarsdepartementet, en representant för försvarsstabens informationsavdelning samt en representant för Sveriges centrala värnpliktsråd. I kommittén ingår även chefredaktören för tidningen Värnpliktsnytt, samt tre representanter från planeringssektion 4 i försvarsstaben. Organisationskommittén har fungerat som ett forum för principdebatter, ömsesidig information, samverkan med myndigheter och organisationer inom och utom försvaret, frågor av policykaraktär, budget och frågor som chefredaktören hänskjutit till kommittén m.m. Kommittén har under årens lopp sammanträtt mer eller mindre regelbundet — alltefter behov. Vi kan från utskottsmajoritetens sida konstatera att denna form av kommitté för tidningen Värnpliktsnytt fungerar på ett tillfredsställande sätt. Motionärens påstående att chefredaktören helt och hållet skulle vara styrd av och hänvisad till försvarsstaben är också felaktigt. Någon styrning av Värnpliktsnytts innehåll eller det redaktionella arbetet över huvud taget sker ej från försvarsstabens sida. Tidningen har utan inblandning kunnat bevaka och skriva om saker som redaktionen bedömt som väsentliga. Kopplingen till försvarsstaben rör endast ekonomiska och administrativa angelägenheter, t.ex. kostnadsredovisningar. Behovet av en särskild styrelse enligt motionärens intentioner finns inte, eftersom organisationskommittén fyller motsvarande funktion. Den rådande ordningen är enligt utskottet bra. Organisationskommittén har nu varit verksam i 12 eller 13 år. Med hänvisning till det jag nu anfört, finner utskottsmajoriteten inget skäl för att ändra huvudmannaskapet för tidningen Värnpliktsnytt. Jag är övertygad om att motionären Eric Hägelmark delar utskottsmajoritetens uppfattning att det skulle vara djupt olyckligt om vi politiker skulle ingå i en styrelse för tidningen. I den här frågan får Eric Hägelmark betyget underkänd. Tidningen Värnpliktsnytt är bra. Den behöver ingen styrning av politiker. Herr talman! Jag yrkar avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag är tacksam för att Inge Carlsson inte skall avge vitsord om mig. Då skulle jag få ett dåligt vitsord, det kan jag förstå av hans inlägg i frågan om tidningen Värnpliktsnytt. Inge Carlsson säger att organisationskommittén har varit verksam i 12 eller 13 år. Jag tror att den verksamheten har varit mycket svag. Innan jag skrev motionen hörde jag mig för om hur tidningen egentligen fungerade. Knappast någon visste hur det låg till — så nog har organisationskommittén legat i ide under åtminstone elva av de åren. Först när motionen väcktes fick man höra talas om att det fanns någon möjlighet för de journalister som jobbar på tidningen att få hjälp. Journalisterna säger själva att organisationskommittén varit mycket svag och att den först på senare tid har sammanträtt litet oftare. Ett tydligt bevis på det är att man i april månad 1984 satte ihop en instruktion för vad organisationskommittén egentligen skulle göra. Inge Carlsson skall alltså inte ta i så hårt när han prisar organisationskommittén. Men jag hoppas att kommittén i fortsättningen skall göra någonting av vad en riktig tidningsstyrelse skulle kunna göra.
Herr talman! Redan 1975 gjordes en beskrivning av hur organisationskommittén skulle arbeta. Vid några tillfällen har det kanske inte fungerat så bra, därför att det har varit en viss omsättning av journalister och övriga anställda på Värnpliktsnytt. Men Eric Hägelmark har ju själv i sitt inlägg här konstaterat att organisationskommittén under de senaste åren skött sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Organisationskommittén har inte så många möten, men den har möten alltefter de behov som uppstår.
Herr talman! Det är inte jag som har konstaterat att organisationskommittén sammanträtt litet mera regelbundet — det är Sveriges centrala värnpliksråd som har gjort det. Men jag hoppas att organisationskommittén verkligen kommer att fungera bra i fortsättningen. Gör den det tror jag att min motion har fyllt en uppgift. Då har den varit till nytta, även om utskottet har avstyrkt den.

Herr talman! Jag vill anmäla att Gunnar Björks i Gävle interpellation om åtgärder för att stärka folkrörelsernas roll inte kan besvaras i dag på grund av att interpellanten är förhindrad att närvara. Jag har kommit överens med Gunnar Björk om att besvara interpellationen den 11 januari 1985.

Herr talman!

Sågverksindustrin har under en tid arbetat under gynnsamma förhållanden. Landets råvarutillgångar begränsar emellertid omfattningen av sågverksindustrins verksamhet. Det är därför viktigt att ta till vara möjligheterna att vidareförädla sågverkens produkter och att bredda marknadsutrymmet för svensk sågverksindustri. Sedan budgetåret 1983/84 ingår sågverksindustrin som en del av det program med branschfrämjande åtgärder för den träbearbetande industrin som finns inom statens industriverk. Syftet är att underlätta vidareförädling inom branschen. Det är angeläget för statsmakterna att kunna förutse och bedöma trävaruindustrins framtida villkor och på lämpligt sätt bidra till att ge branschen goda utvecklingsmöjligheter. Regeringen har därför på förslag av industriministern gett uppdrag åt statens industriverk att utreda utvecklingsmöjligheterna inom bl.a. den svenska sågverksindustrin. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 1985. ASSTI har nyligen rekonstruerats, och det är glädjande att bolaget nu börjat gå bättre. Jag vet att man inom ASSI kontinuerligt prövar olika sätt att ytterligare förbättra lönsamheten inom bolagets olika verksamhetsgrenar. De statligt ägda bolagen har att bedriva sin verksamhet under samma betingelser som privatägda bolag. Beslut om produktutveckling, nya produkter, investeringar i anläggningar, m.m. ankommer således på ledningen i bolagen. Jag har flera gånger uttalat min uppfattning att affärsmässighet är ett oeftergivligt krav i de statliga företagen. Jag anser, vilket jag också sagt tidigare, att de statliga företagen behöver arbetsro. Mitt svar på Paul Lestanders frågor är således, att det ankommer på ASSTI:s styrelse och verkställande ledning att ta ställning till frågan om det är lönsamt att satsa på vidareförädling vid såganläggningarna i Norrbotten. Om iså fall marknadsorganisationen behöver ändras och vilka följder det kan få, ingår som en del i ledningens bedömningsunderlag. När det gäller ASSI:s verksamhet i Norrbotten finns det regionalpolitiska stödformer som ASSI kan utnyttja på samma sätt som andra företag.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Tyvärr ger det inga besked om någon viljeinriktning för förädling eller några politiska initiativ till riktade insatser inom ASSI:s såganläggningar. Den senaste utredningen från statens industriverk om sågverkens vidareförädling lade fram sitt betänkande 1979. Där gavs en fyllig redovisning av möjligheterna till en användarinriktad förädling inom sågverksindustrin. Konsekvenserna av en sådan satsning ur exportvärdesynpunkt belystes. Man bedömde antalet nya jobb, om förädlingsförslagen genomfördes. Ytterst litet har hänt sedan denna mycket grundliga och omfattande utredning presenterades. Nu har samma industriverk fått ett förnyat uppdrag att utreda samma problemställningar i samma industribransch. Nåväl, det kan vara av värde att få ett helt aktuellt beslutsunderlag. Jag vet inte vad ministern menar när han säger att de statliga företagen behöver arbetsro. Det kan väl inte vara så att Roine Carlsson tycker att regeringens handlande kring dessa företag är ointressant ur politisk synvinkel? Vad vill egentligen regeringen och det socialdemokratiska partiet i förädlingsfrågan? Anser ministern att denna fråga endast angår ASSI:s styrelse? Tror ministern att ASSI:s styrelse skulle låtsas som om ingenting hänt om Roine Carlsson passade på det här tillfället och gjorde en kraftig markering för ökade förädlingsinsatser vid ASSI:s såganläggningar i Norrbotten?

Herr talman! Ägaren har utsett en styrelse i ifrågavarande företag. Denna styrelse har att med utgångspunkt i riksdagsbeslut träffa de avgöranden som åligger ett aktiebolags styrelse. Jag förstår att Paul Lestander inte tycker om denna ordning, men nu är det på det viset att aktiebolag skall ledas av en styrelse, och ägaren har utsett denna styrelse att leda företagets utveckling. Den styrelse som nu står i spetsen för ASSI har ju visat att det går att utveckla ASSI, och företaget är på mycket god väg.
Herr talman! Naturligtvis känner jag till aktiebolagslagens bestämmelse om att det skall finnas en styrelse. Men ingen styrelse kan vara helt frikopplad från ägarinflytandet. Vill Roine Carlsson och den socialdemokratiska regeringen påverka ASSI:s styrelse i en viss riktning, torde det inte vara helt omöjligt. Vad jag tycker om eller inte tycker om är ointressant i det här sammanhanget. Faktum kvarstår att utvecklingen mot ökad förädling inte har tagit god fart under de senare åren. ASSI har inte alls spelat någon drivande roll i den här frågan. Jag tycker nog att Roine Carlsson på ett mera kraftfullt sätt borde påverka ASSI:s ledning i detta fall.
Herr talman! Låt mig bara notera att å ena sidan framför Paul Lestander att det är ointressant vad han tycker, å andra sidan skall jag ge honom ett svar med anledning av vad han tycker. Låt mig då slutligen säga att den socialdemokratiska regeringen har rekonstruerat och refinansierat ASSI:s verksamhet. Paul Lestander som är mycket intresserad av dessa frågor torde kunna ta del av Statsföretagspropositionen och behandlingen av den i riksdagen. Därvid kan han studera den socialdemokratiska regeringens politik då det gäller de statliga företagen. Jag tror inte ens Paul Lestander kan undgå att observera att det har skett en märkbar förändring efter det att den här regeringen tillträdde.
Herr talman! När jag säger att vad jag tycker är ointressant menar jag frågan om bolag skall ha en styrelse. Den frågan regleras ju i en lag. Sedan lagen är fastställd är den enda möjligheten att påverka detta att kräva nya lagar. Jag har inte krävt några sådana. Det är ju också inkonsekvent att göra som ministern, nämligen att — när jag är så intresserad — uppmana mig att läsa propositionerna om statsföretagen. Självfallet läser jag dem. Men det är inte det den här debatten handlar om. Den här debatten handlar om frågan om vidareförädlingsinsatser i vissa industriföretag, som regeringen naturligtvis har en utomordentligt stor möjlighet att påverka. Eftersom regeringen inte har använt sig av de möjligheterna, är det väl snarare det den här debatten rör. Det var också detta som frågeställningarna handlade om.

Herr talman! Margareta Gard har ställt tre frågor till mig angående Dagmaröverenskommelsens inverkan på friskvården. Den första frågan är om jag anser att den verksamhet som Margareta Gard beskriver och som är inriktad på idrottsmedicin och friskvård är viktig. Den andra frågan gäller om jag är villig att rekommendera landstingen att bevara mottagningar som har sådan här inriktning och där läkarvården hittills skötts av fritidspraktiserande läkare. I den tredje frågan undrar Margareta Gard om jag är beredd att vidta åtgärder så att en enskild människa i en för honom eller henne svår medicinsk situation skall kunna konsultera en alternativ läkare utanför det offentliga sjukvårdssystemet. Jag tycker i likhet med Margareta Gard att det är mycket viktigt att understödja hälsooch sjukvård i anslutning till motionsoch idrottsaktiviteter. Friskvårdscentraler och sportskademottagningar fyller en viktig funktion just genom sin speciella kompetens. Jag är övertygad om att landstingskommunerna väl känner till den verksamhet som bedrivs och att de beaktar detta i sin planering av hälsooch sjukvården i enlighet med hälsooch sjukvårdslagens intentioner. Flera landsting har gjort satsningar i denna riktning. Sörmlands och Gävleborgs läns landsting t.ex. har satsat på friskvårdsmottagningar med läkare anställda. Västerbottens läns landsting har satsat på två hälsohem. Det finns fler exempel. Jag vill dock inte ge någon rekommendation till landstingen — de svarar själva för sin verksamhet och organisation inom ramen för sina resurser. Ett särskilt bidrag utgår från staten till sjukvårdshuvudmännen på 48 kr. per invånare för att stimulera utvecklingen av förebyggande åtgärder inom hälsooch sjukvårdsområdet. Jag vill också i detta sammanhang nämna kiropraktorer och naprapater som ofta gör en stor insats, bl.a. inom idrottsmediciner, men som inte räknas till den offentliga hälsooch sjukvården utan till s.k. alternativ medicin. Den alternativa medicinen utgör en del av det samlade vårdutbud som erbjuds befolkningen. Det är viktigt att inta en öppen attityd till denna verksamhet och att sammanställa och analysera rön och erfarenheter från denna. Jag kommer därför att inom kort begära regeringens bemyndigande att få tillkalla en kommitté med uppdrag att utreda frågor kring alternativ medicin m.m. Jag instämmer också med Margareta Gard i att det kan finnas tillfällen då det är värdefullt för en människa att kunna vända sig till en från den offentliga sjukvården fristående eller alternativ läkare. Heltidspraktiserande privatläkare kommer också i framtiden att vara ett viktigt komplement till hälsooch sjukvården liksom fritidspraktiserande i de fall de sluter avtal med landstingen. I övrigt finner jag inte anledning att nu vidta någon åtgärd.

Herr talman! Jag får tacka sjukvårdsministern för svaret på min interpellation. Sjukvårdsministerns svar förstärker mitt intryck av att sjukvårdsministern har förståelse för att människor behöver en god och personlig sjukvård. Hon inser också att möjligheten att kunna välja läkare är viktig, speciellt i svåra situationer. Sjukvårdsministerns ställningstagande i gynekologfrågan, om kvinnors självklara rätt att få specialistvård, visar också på omtanke om kvinnorna. Sjukvårdsministern tillhör med all säkerhet de ljusa rosorna inom socialdemokratin. Men när jag ser konsekvenserna av Dagmarpropositionen, tvingas jag konstatera att det är de röda rosorna inom socialdemokratin som styrt sjukvårdsministern i utformningen av Dagmarpropositionen. Det är beklagligt inte minst för landsortsbefolkningen, som nu kommer att mista den tillgång som de fritidspraktiserande läkarna utgjorde. Många kommuner, bl.a. i Dalarna, har satsat på friskvårdscentraler och sportskademottagningar med stöd av intresserade läkare, ofta med fritidspraktik. För patienterna har det varit en stor fördel att dessa läkare varit anslutna till den allmänna försäkringen. Gränsdragningen mellan friskvård och sjukvård är många gånger flytande, och det har för den enskilde varit en fördel att få hjälp med hela sin situation på en friskvårdscentral i stället för på en sjukvårdsinrättning. Hur det skall gå för verksamheten med denna inriktning på den viktiga helhetssynen på bl.a. idrott och motion i relation till vardagskrämpor, skador och medicinska riskfaktorer är i dag mycket oklart. Det finns många medborgare som nu på ett smidigt och invant sätt kan få hjälp med hälsokontroller, friskvårdsrådgivning och åtgärder mot medicinska riskfaktorer samtidigt med råd och behandling vid skador och sjukdomssymtom. Det kan också gälla den i levnadssituationer med medicinsk problematik viktiga möjligheten att konsultera en från den offentliga sjukvården fristående eller alternativ läkare, t.ex. inför svåra avgörande beslut eller för att få tunga medicinska besked vidimerade och förklarade av ytterligare en fackman. De som efterfrågar denna typ av vård blir nu praktiskt taget enbart hänvisade till den offentliga vården. Herr talman! Sjukvårdsministern säger i sitt svar att heltidspraktiserande privatläkare kommer att vara ett viktigt komplement också i framtiden. Varför bara heltidspraktiserande? Genom fritidspraktikerna har påbörjats ett sjukvårdssystem med mindre, ofta specialinriktade mottagningar på bl.a. kvällstid. Detta möjliggör för många människor att utanför sin arbetstid enkelt och obyråkratiskt söka läkare. Det ger också möjlighet till kontinuitet vad gäller läkare och större grad av integritet för patienten, vilket har betydelse för de flesta patienter. Genom att läkarna är anslutna till försäkringskassan står mottagningarna öppna för alla människor, oavsett ekonomiska resurser. Befolkningen ute i landsorten välkomnade denna nya möjlighet till en personligare sjukvård för alla. Socialdemokraterna och centern påstår att Dagmarpropositionen skall ge flera läkare till landsorten. Tvärtom kommer vi med all sannolikhet att ute i landsorten mista den resurs som fritidspraktikerna är och åter hänvisas till den landstingsledda vårdens köer och byråkrati. Herr talman! Sjukvårdsministern har ett ansvar för hur sjukvården kommer att fungera genom den proposition som lades fram och som kommer att medföra förändringar, av allt att döma till det sämre, för många människor. Viljan och förmågan att utforma sjukvården varierar ute i landstingen. Jag ser med oro på mitt eget hemlän, Kopparberg, där landstinget styrs av bl.a. dess ordförande, som är en hängiven socialist och centralist med föga intresse för att tillmötesgå enskilda människors behov av personlig omvårdnad och att göra det möjligt för alla att kunna välja läkare. Herr talman! Det finns en liten skrift som jag med intresse tagit del av. Den är skriven av två partikolleger till sjukvårdsministern, John-Olof Persson och Hans Haste. Om sjukvården står att läsa följande: ”Vi har i Sverige en utmärkt sjukvård. Den sjuke erhåller vanligen den bästa vård som står att få för pengar. Men ingen kan påstå att vårdapparaten vanligtvis fungerar smidigt. Väntetiderna är långa. Det är ofta besvärligt att göra tidsbeställningar. Människor förnöter sin tid i väntrum, som i många fall tycks vara utformade utan tanke på att människor kan tvingas tillbringa hela dagar där. Det kan vara omöjligt att få något att äta även när väntan uppgår till många timmar. Man vågar knappast lämna väntrummet i rädsla för att under tiden bli uppropad och därmed förlora sin plats i kön. En sådan ordning är naturligtvis både tröttande och förnedrande för individen. Ur samhällets synpunkt innebär den också ett enormt slöseri. Tiotusentals arbetstimmar förloras varje dag i sjukvårdens väntrum, vilket innebär ett stort produktionsbortfall.” Litet längre ner står det: ”TI Stockholm och på några andra platser har öppnats privata akutkliniker. De har blivit mycket framgångsrika i meningen att de snabbt nått en mycket stor kundkrets. Även om väntetiderna till följd av den stora tillströmningen av kunder i praktiken inte har blivit så korta som huvudmännen vid starten utlovade, går behandlingen ändå avsevärt snabbare än vid flertalet offentliga vårdinrättningar. Det är tveksamt om detta skall kallas en ”privatisering” av sjukvården. Också de enskilda klinikerna fungerar inom det sociala välfärdssystemets ram. Kostnaderna betalas liksom vid andra inrättningar till allra största delen av offentliga medel. Taxorna är underkastade försäkringskassans prövning. Privat” eller offentlig” är i sammanhanget en fråga av skäligen teoretiskt intresse. Det avgörande är vårdens kvalitet, hur snabbt den erhålles, för vilka den är tillgänglig och vad den kostar. En mera fruktbar utgångspunkt för debatten är i stället att fråga varför experiment av dessa slag inte i högre grad sker inom det offentliga systemet. De läkare och andra vårdspecialister som gör dessa innovationer inom vården borde ha getts möjlighet att utveckla dem inom befintlig organisation. Varför har det inte skett? Varför skall de nödgas bilda privata företag för att kunna utveckla vårdformer och serviceteknik? En förklaring är sannolikt att det offentliga sjukvårdssystemet är alltför tungrott. Avståndet mellan initiativ och åtgärd är alltför långt. Det är mödosamt att driva igenom förändringar. Goda uppslag mals sönder i beslutsapparaten.”

Herr talman! När Margareta Gard citerade vad jag sade i mitt interpellationssvar citerade hon bara halva meningen. Jag sade: ”Heltidspraktiserande privatläkare kommer också i framtiden att vara ett viktigt komplement till hälsooch sjukvården liksom fritidspraktiserande i de fall de sluter avtal med landstingen.” Det var en mycket stor majoritet här i riksdagen som i våras antog den s.k. Dagmarpropositionen. Nu skall de förslag som riksdagen ställde sig bakom börja tillämpas. Mån förhandlar ute i landstingen om formerna för hur förslagen skall verka i praktiken. Ännu är ingen sjukvårdshuvudman klar med sina avtalsregleringar på grundval av Dagmarbeslutet. Jag har därför svårt att förstå hur Margareta Gard kan stå här och upprepade gånger säga: Vi mister fritidspraktikerna. Vi förlorar den resurs som fritidspraktikerna utgör. Margareta Gard säger också: Hur det skall gå är i dag mycket oklart. På den punkten kan jag hålla med henne. Det är oklart på många håll, eftersom man i dessa sammanhang ännu inte har kommit så långt som till att sluta avtal. Enligt de uppgifter jag har inhämtat från Landstingsförbundet och som är från den 29 november bedömer 15 sjukvårdshuvudmän att de före årsskiftet skall vara klara med slutliga vårdavtal. 10 sjukvårdshuvudmän erbjuder verksamma fritidspraktiker någon form av prolongering av nuvarande förhållanden, dvs. de avser att utan vårdnadsmässig prövning teckna tidsbegränsade avtal. Men ingen har alltså ännu slutit något avtal. Jag säger till Margareta Gard som jag sade i en interpellationsdebatt för några veckor sedan: Kom tillbaka nästa år och ta upp de här frågorna då! Då har vi facit i hand och kan se hur riksdagsbeslutet har tillämpats i praktiken. Jag håller med dem som säger att vi har en utmärkt sjukvård i det här landet. Jag håller också med om — och det tror jag att även flertalet landstingspolitiker och andra gör — att den kritik som förs fram många gånger kan vara berättigad. Vi skall naturligtvis ta hänsyn till den och förbättra hälsooch sjukvården liksom all annan offentlig verksamhet, om det visar sig att den inte fungerar bra. Jag tror att våra landstingspolitiker är lyhörda för den diskussion som förs och den kritik som i många sammanhang kan resas när det gäller t.ex. tungroddhet och onödig administration. Det kan vara befogat att lyssna på den kritiken, men jag vill ändock framhålla — vilket jag tror att hela svenska folket instämmer i — att vi i det här landet har den offentliga hälsooch sjukvården som en bas och de privatpraktiserande läkarna som ett komplement till den offentliga vården. Det är enligt min mening den ordning som skall bestå också i framtiden.
Herr talman! Jag kan till fullo hålla med sjukvårdsministern om att den offentliga vården skall vara en bas och de privatpraktiserande läkarna ett komplement. Men det komplementet håller ju nu på att uttunnas, eftersom det krävs att läkarna har ett visst antal vårdtimmar för att man skall kunna sluta avtal. De flesta av de små mottagningar som har öppnats har inte det timantal som förutsatts i propositionen, och då försvinner de givetvis. På de mindre orterna ute i landet har man kunnat starta små mottagningar som har öppet några timmar ett par dagar i veckan. Dessa har verkligen blivit en välkommen resurs för människorna på dessa platser. Jag tycker att man i det här avseendet har hamnat helt fel i propositionen. Efter vad jag förstår inriktar man sig i propositionen egentligen på att begränsa antalet fritidspraktiker i storstäderna för att få flera läkare till landsorten, men nu blir det så att det är just landsorten som kommer att drabbas, eftersom propositionen får den effekt jag beskrivit när det gäller de små mottagningarna. Det tycker jag är beklagligt. Självfallet vet vi ännu inte helt och fullt hur resultatet kommer att bli, men såvitt jag kan förstå är i alla fall inte sjukvårdshuvudmännen beredda att teckna avtal, om läkarna kommer under det stipulerade timantalet. Dessutom kommer vi i vårt län genom Dagmarpropositionen att gå miste om 20 milj.kr. Vi kommer att få 20 milj.kr. mindre än vi får genom utbetalningen via försäkringskassan. Det är klart att detta kommer att sätta sina spår. Vidare frågar man sig var de 48 kr. per invånare som sjukvårdsministern talade om och som skall gå till friskvården hamnar.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för svaret. Anledningen till att jag har tagit upp handläggningstiderna hos de kommunala förmedlingsorganen och länsbostadsnämnderna är att när de nya bestämmelserna om räntebidrag infördes vid senaste årsskiftet angavs i den proposition som ligger till grund för de ändrade reglerna att det måste vara en målsättning att förkorta tiden mellan färdigställandet och utbetalning av lån. Härigenom förhindras att merkostnader uppkommer för låntagare och staten, sägs det i propositionen. Det har emellertid från olika låntagare angetts att den tid som myndigheterna använt från det att ansökan lämnats in till dess att man kommit fram till ett slutligt beslut inte har förkortats. För de s.k. ROT-lånen varierar handläggningstiderna från län till län. Nu kunde bostadsministern redovisa en förbättring, och det är positivt. Alltför långa handläggningstider är naturligtvis otillfredsställande. Det leder till problem med planeringen i olika avseenden, fördröjningar som kan föra med sig kostnader till betydande belopp. Det skapar också bekymmer när man skall vidta åtgärder inom ROT-programmet. En minskning av handläggningstiderna är därför önskvärd. Handläggningstiderna är heller inte lika långa inom hela landet, utan det är vissa regioner som är speciellt utsatta — storstadsområdena i synnerhet. Det är angeläget att komma till rätta med detta. Det har sagts att otillräckliga personella resurser är anledningen till dröjsmålen. Det skulle då vara önskvärt med en omfördelning av personalresurserna, så att de områden som är drabbade kan minska sina svårigheter. Det har också sagts att tolkningen av tillämpningsföreskrifterna skulle kunna göras enklare för att underlätta handläggningen av dessa ärenden. Situationen kräver inte någon vidare åtgärd, säger bostadsministern i sitt svar. Det beskedet kan väl anses vara till fyllest, i synnerhet som bostadsministern tillägger att han noga följer utvecklingen av denna fråga. Det är önskvärt att så sker, så att den förbättring som nu tydligen är på gång blir bestående.

Herr talman! Jag tackar bostadsministern för kompletteringen. Den är ytterligare ett bevis på den positiva inställning till och den förståelse för problematiken i detta sammanhang som bostadsministern har. Även jag vill livligt understryka det som bostadsministern nämnde nyss, nämligen nödvändigheten av effektivitet också när det gäller de kommunala förmedlingsorganens handläggning av dessa frågor. Vi är ju överens om att varje fördröjning skapar bekymmer. Därför är det angeläget att alla samverkar för att åstadkomma så korta handläggningstider som möjligt både i länsbostadsnämnderna och i de kommunala förmedlingsorganen.

Herr talman! Först till bostadsministern: Tack för svaret på interpellationen. Det är ganska förhoppningsfullt, men det finns ändå skäl att göra vissa kommentarer. Riksdagen beslutade för ett år sedan om ett bostadsförbättringsprogram. Bostadssocialt angelägna förbättringar som är samhällsekonomiskt försvarbara skall genomföras inom en tioårsperiod. Programmet innefattade också riktlinjer för omfattningen av ombyggnadsverksamheten. 275 000 lägenhe ter i flerbostadshus och 125 000 i småhus räknar man med kan bli föremål för ombyggnad under den här perioden. Men hur många dispenser från hissar har givits detta år? Det har skett trots att riksdagen i beslutet om bostadsförbättringsprogrammet påpekade att man inte skall ge dispens från tillgänglighetskrav såvida det inte finns en områdesplan där man bedömer tillgängligheten i sin helhet. Under de tre första kvartalen i år har ombyggnadslån beviljats till ca 24 000 bostäder, därav mer än 19 000 i flerbostadshus. Det innebär en ökning jämfört med samma tid 1983 med 26 96 totalt. Ökningen ligger helt på flerbostadshus. Under samma tid har hissbidrag beviljats så att 218 lägenheter får hiss med hjälp av bidraget. Enligt interpellationssvaret är kommunernas dåliga planeringsberedskap ett skäl till att man inte utnyttjar hissbidrag. Har information om tillgänglighetskraven drunknat i övrig information om räntebidrag, tilläggslån och ombyggnadslån? De lånen har ju utnyttjats. Representanter för byggare, fastighetsägare och kommuner väntade otåligt på besked om nya bestämmelser beträffande förbättringslånens utformning, men varför hade man inte samma beredskap när det gäller hissbidrag? Det är inte fastighetsekonomiskt fördelaktigt, i varje fall inte på kort sikt, att installera hissar i treoch fyravåningshus. Behov av ombyggnader och reparationer aktualiseras när husets tekniska utrustning sviktar eller när värmekostnaderna stiger. Fastighetsägare och boende har gemensamma intressen av åtgärder. En majoritet av boende upplever nyttan. Men vem åligger det att väcka krav på förbättrad tillgänglighet? Det finns ändå alltid en minoritet som behöver den sortens förbättringar. Vid kontakt med myndigheter och olika intresseorganisationer uppger man ofta två skäl till att det är svårt att få kommuner att ansöka om hissbidrag. Det första skälet — som också framgår av svaret som jag har fått i dag — är att kommunerna inte har avsatt medel i 1984 års budget för sin andel av hissbidraget och inte har planer framme. Det andra och nästan lika vanliga skälet är att hyresgäster och framför allt bostadsrättsinnehavare inte vill acceptera den kostnadshöjning som en hissinstallation i ett trevåningshus innebär. Det första skälet, dvs. kommunernas brist på budgeterade medel, är kanske redan avhjälpt i och med att 1985 år budgetar nu är framtagna. Jag vill dock komma med några frågor om den informationsverksamhet som har genomförts och som pågår. Har informationen till kommunerna varit tillräckligt tydlig? Har även sociala myndigheter, som skall ansvara för att social omsorg och hemsjukvård fungerar, varit inbjudna till de informationsmöten som har hållits? Har informationen innehållit idéer om hur kommunerna skall kunna utvidga sin rådgivning till fastighetsägare, så att den inte begränsas till enbart energirådgivande verksamhet? Den andra vanliga förklaringen, att hyresgäster inte kan acceptera de hyreshöjningar som följer av hissinstallation, leder till funderingar om huruvida kostnadsfördelningen är riktig. Är regeringen beredd att ta upp diskussioner med Landstingsförbundet om del i kostnad för åtgärder i och omkring den bostad som är så viktig för att människor skall kunna återvända från institution till normalt boende? Enligt uppgift från Landstingsförbundet pågår försök av olika slag i den riktningen i samtliga landsting. Skall dessa lovvärda försök leda till ett gott resultat för de människor som flyttar måste åtgärder av flera slag komma till. Även bostadens och bostadsmiljöns egenskaper måste vara tillfredsställande, annars flyttar människor hem till isolering och otrygghet. Den personal som skall ge sjukvård och annan omsorg behöver också bra och lättillgängliga utrymmen. Det är ändå ett både tungt och påfrestande arbete som de har att utföra. Vilka åtgärder är bostadsministern beredd att vidta, om det skulle visa sig att hissbidraget inte blir utnyttjat i önskvärd omfattning under 1985 och 1986? Med hänsyn till att det första året av försöksperioden har gått åt till bl.a. förberedelser i kommunerna borde kanske ansökningsperioden kunna förlängas med ett år. Hur ser bostadsministern på möjligheterna att låta kommunerna komma in med bidragsansökningar även under 1987? Kan t.ex. handikapporganisationerna spela en aktivare roll i kommunerna? Bör de bli obligatoriska remissinstanser i ombyggnadsärenden? Till slut: Åtta av tio ansökningar om hissbidrag till fyravåningshus har avslagits detta år. Hur skall ansökan om hissbidrag bedömas i de fall den avser just fyravåningshus? Vilka särskilda skäl skall föreligga om kommunen har bedömt att det är angeläget och befogat med hiss i ett fyravåningshus och alltså är beredd att ge sitt bidrag? Borde det inte vara möjligt att vara generös med tillstånd och åtminstone ge del av bidrag även i dessa fall?

Herr talman! Först en ytterligare fråga när det gäller information och vilka som deltar och får informationen. Bostadsministern talade om att det nu finns en fungerande ROT delegation i varje län. Det är bra. Deltar de kommunalmän både på primäroch på sekundärkommunal nivå som är ansvariga för social omvårdnad, sjukvård och liknande eller riktas informationen till kommunalmän som mer har ansvar för det tekniska eller ekonomiska? Jag tror att det är oerhört viktigt att människor som arbetar på det sociala området också direkt får vara med när den första informationen ges för att sedan hemma i kommunen kunna använda den informationen i den fortsatta diskussionen. Jag skulle också vilja säga några ord om landstingens roll. Visst kan man tycka att 60 miljoner inte är särskilt mycket. Det är möjligt att det är en riktig princip. Jag tycker att utvecklingen på det här området ändå har varit så bristfällig att man redan nu måste väcka denna fråga. Jag tror också att det går att lösa problemen genom avtal. En fördel med att ha både ett fast stöd och en skyldighet för landstingen att ta sin del av kostnaderna kan i alla fall vara att en sådan lösning åtminstone ger bättre möjligheter för kommuner som inte har så stora resurser. Där kanske det här anslaget tillhör dem som måste strykas annars. Som bekant har kommunerna inom ett enda landsting väldigt olika ekonomisk situation. Detta är kanske allra tydligast i mitt eget landsting. Jag ser också fram emot resultatet av utredningen Bo på egna villkor. Den kommer att redovisa bl.a. den samhällsekonomiska nyttan av att vi kan hjälpa människor till ett bättre boende än vad institutionsboende är. Det är inte enbart fastighetsägarnas och hyresgästernas kostnader som skall bedömas utan även landstingets och kommunens. I det perspektivet tycks hissen ha gott utrymme, om man beräknar samma kostnadsutrymme för boende på institution som för boende i egen bostad. Men visst kan det vara vanskligt att beräkna var och när vissa kostnader försvinner och var och när de dyker upp. Oftast sker det på någon annans konto. Det finns emellertid stora personliga vinster att hämta för den enskilda människan — vinster som inte alltid går att beräkna i kronor — och det är just därför jag tycker att det är så angeläget att vi fortsätter att söka efter lösningar på de problem som kvarstår olösta. Sedan ett par ord om handikapporganisationerna som obligatoriska remissinstanser. Erfarenheten av försöken att få igenom att hyresgästernas organisation skall vara obligatorisk remissinstans och erfarenheten under de år som föregick detta är att det på många platser har varit mycket svårt för hyresgästernas organisation att få vara remissinstans. Där den inte har varit det har den blivit åsidosatt. Eftersom handikapporganisationerna är så viktiga kunskapsbärare och har samlat så mycket erfarenheter, tycker jag att det skulle vara angeläget — när det går så trögt att förbättra tillgängligheten — att vi prövar, kanske i den nya planoch bygglagen, frågan om inte handikapporganisationerna skall vara obligatoriska remissinstanser.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

Herr talman! Jag vill bara tacka för de upplysningar som bostadsministern har lämnat. Särskilt vill jag notera att frågor om förbättrad tillgänglighet inte är glömda frågor på bostadsdepartementet. De får inte glömmas om vi skall stå fast vid vad vår partikongress enades om: ”Men även i ekonomiskt besvärliga tider måste vi — bl.a. genom omfördelningar och omprioriteringar — skapa utrymme för bättre levnadsförhållanden för dem som har det svårast i vårt samhälle. Det kräver solidariteten och rättvisan. Det är också angeläget att vi i svåra tider förbereder de reformer som blir möjliga när den ekonomiska krisen är övervunnen.”

På förslag i centermotioner beslutade riksdagen under våren att höja anslagen till regionala utvecklingsinsatser. Riksdagsbeslutet innebar att ytterligare 100 milj.kr. utöver de medel regeringen föreslagit, avsattes till regionala utvecklingsinsatser för budgetåret 1984/85. Utskottet framhöll vidare att det bör ankomma på regeringen att fördela anslaget mellan länen. Utskottet utgick därvid ifrån att regeringen i detta arbete beaktar de olika förhållanden och skilda problem i resp. län som omnämns i motionen, och vilka bör vara avgörande för medlens fördelning. Detta blev riksdagens beslut. På vilket sätt har regeringen beaktat de problem och förslag beträffande inre Småland och södra Östergötland som tas upp i motionen? Avser statsrådet att ta några initiativ för att tillgodose det aktuella områdets behov av regionalpolitiska insatser vid fördelningen av återstående del av det regionalpolitiska anslaget för budgetåret 1984/85?
Herr talman! Agne Hansson har frågat mig dels hur regeringen har beaktat de problem och förslag beträffande inre Småland och södra Östergötland som tagits upp i motion 1983 85. Regionalpolitiskt motiverade insatser i inre Småland och södra Östergötland är i första hand en uppgift för länsstyrelserna i berörda län att genomföra. Länsstyrelserna disponerar för detta ändamål medel för regiona 103 la utvecklingsinsatser. När regeringen fördelade huvuddelen av anslaget för regionala utvecklingsinsatser skedde det efter en bedömning av situationen i olika delar av landet. De största höjningarna av anslagen gjordes i de mest utsatta delarna av landet, nämligen i skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. I de här aktuella länen, dvs. Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län, höjdes anslagen från sammanlagt 10,4 milj.kr. till 17,5 milj.kr., dvs. med 70 Po. Det ankommer sedan på resp. länsstyrelse att inom vissa ramar prioritera när det gäller hur medlen skall användas, såväl i fråga om ändamål som geografiskt. Genom att samverka i konkreta projekt med andra länsorgan, med kommuner och med näringslivet kan de samlade resurser som sätts in för regionala utvecklingsinsatser bli avsevärt större än enbart de medel som länsstyrelserna primärt disponerar. Självfallet kan det uppstå situationer där det är motiverat att regeringen medverkar till lösningen av uppkomna problem. Så har också skett i ett antal fall i inre Småland och södra Östergötland. Vad gäller den andra frågan kommer fördelningen av återstående del av anslaget för regionala utvecklingsinsatser att göras efter en samlad bedömning av situationen i de olika länen. Jag kan självfallet inte föregripa detta beslut genom att nu uttala mig om en enskild region.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret. Av svaret framgår att sydöstra Sverige skulle ha prioriterats vid anslagsfördelningen. Jag har tyvärr svårt att se det. Den ökning av anslagen som regeringen genomfört på riksdagens uppdrag utgör inte någon markering av att mån speciellt skulle vilja höja anslagen för de berörda länen jämfört med de angränsande länen. Inte heller har ett särskilt anslag, som jag i en motion krävt för de småländska inlandskommunerna, avsatts. I övrigt tycks regeringens fördelning ha skett utifrån den regionala situationen inom olika delar av landet. Med kännedom om problemen borde regeringen, som jag ser det, ha avsatt medel för särskilda insatser för att lösa problemen i det här området. De anslag som länsstyrelserna fått är inte tillräckliga. Som regionalpolitiska kommittén har sagt, när den har berört detta område, är det allvarliga i denna situation att befolkningsminskningen beräknas fortsätta också under resten av 1980-talet. Samtidigt konstaterar man att området tillhör den grupp av regioner där de regionala projektmedlen har visat sig få en effektiv användning. Det är just detta som är så viktigt — att det genom regionalpolitiska insatser här går att skapa en sysselsättning som har goda möjligheter att bli bestående, till en kostnad för samhället som är betydligt lägre än för mer kortsiktigt verkande arbetsmarknadspolitiska insatser. Näringslivsstrukturen är ju sådan. Särskilda regionalpolitiska utvecklingspengar öppnar också möjligheterna att lokalt arbeta fritt med både projekt, glesbygdsstöd och investeringsbidrag. Men regeringen har tydligen inte varit beredd att avsätta särskilda medel för detta område. Som svar på den andra delfrågan säger industriministern att han inte är beredd att nu vidta några åtgärder eller att avslöja vilka förslag han tänker komma med. Låt mig peka på en konkret åtgärd som regeringen borde överväga att ta ställning till. Regionalpolitiska kommittén föreslår ett branschprogram för Norrlandslänen. Med tanke på träindustristrukturen borde man kunna utvidga programmet till att omfatta även detta område. Är industriministern beredd att göra det?
Herr talman! Det är inte så att regeringen har lämnat inre Småland och södra Östergötland utan insatser, Agne Hansson. Jag ber att få upprepa uppgiften i mitt svar att anslagen till länen har höjts med sammanlagt 70 96 i det område som Agne Hansson tar upp i sin fråga. Dessutom har vi gjort många särskilda punktinsatser för detta område, som har haft särskilt stor betydelse för näringslivet och för sysselsättningen. Högsby kommun drabbades av utomordentligt svåra problem i samband med konkursen i Fogelfors-Hus. Regeringen fann då skäl att medverka till att man fick till stånd ny produktion och sysselsättning i denna kommun. Därför har regeringen beviljat 5 milj.kr. i lånegaranti samt räntestöd under fyra år till det nybildade investmentbolaget Fogelfors-Invest AB. Regeringen har tilldelat länsstyrelsen i Kalmar län medel för att genomföra ett program där tekniker och teknik vid kärnkraftverket i Oskarshamn kan medverka till att utveckla små företag i Oskarshamnsregionen. Detta berör ju vissa av kommunerna i området, t.ex. Högsby kommun. För att ta ytterligare ett exempel på åtgärder som regeringen har satt in i detta område kan jag nämna att regeringen förra veckan anvisade medel för ett projekt inom den träbearbetande industrin. Det gällde pengar för att stimulera samordning av marknadsföringsoch exportinsatser inom industrin i den region som vi nu diskuterar. Detta projekt skall drivas vid högskolan i Växjö, tillsammans med bl.a. fackliga organisationer inom det aktuella området. Om jag skall påminna om ytterligare insatser för näringslivet, så kan jag nämna de särskilda programperioder som vi har haft för glasindustrin i detta område. Jag skulle kunna fortsätta denna uppräkning. Den visar att regeringen verkligen har gjort många insatser för att stimulera näringslivets utveckling i detta område
Herr talman! Jag är medveten om att det har gjorts punktinsatser både nu och tidigare. Ibland, när man ser att regeringen lägger fram regionalpolitiska propositioner för andra områden, kan man dock få den uppfattningen att regeringen har glömt bort just detta område. Det intressanta i detta sammanhang är det specifika område som jag här har berört. Det är alltså uppsplittrat på fyra län, men har sammantaget en likartad utvecklingsstruktur. Hittillsvarande utveckling — med en befolkningsminskning på över 37 000 människor sedan 1960 — borde motivera insatser i detta speciella område utöver de fyra länens olika regionalpolitiska anslagsramar. Den politik som aviseras på jordbrukets och regionalpolitikens område gör att oron för utvecklingen blir stor med tanke på hur strukturen ser ut inom näringslivet och inom jordoch skogsbruket. Den oron kan man också få när man studerar den regionalpolitiska utredningen. Mot bakgrund av de goda förutsättningar i olika avseenden — småföretagaranda och annat — som finns i inre Småland och södra Östergötland bör det vara möjligt att satsa i denna region. För en minister med ansvar för sysselsättningen borde det vara ett önskeläge att kunna medverka till att ett utvecklingsprogram kommer till stånd i ett sådant här område.
Herr talman! Jag har påmint herr Hansson om att regeringen ingalunda har glömt bort inre Småland och södra Östergötland. Jag gav flera exempel på insatser som regeringen har gjort för att just stimulera och utveckla näringslivet i dessa regioner. För att ge ett exempel också från södra Östergötland kan jag nämna att regeringen har beviljat lokaliseringsbidrag till Gusums bruk för investeringar i företagets anläggningar i Valdemarsviks kommun. Detta har haft stor betydelse för sysselsättningen i Gusum och Valdemarsvik. Regeringen har här lämnat regionalpolitiskt stöd till investering utanför stödområdet därför att vi ansåg att det var viktigt att göra denna insats. Får jag möjligen be herr Hansson att hemmavid sprida information om regeringens många åtgärder i det aktuella området för att stärka näringslivet och öka sysselsättningen. Jag kan alltså göra en lång uppräkning av insatser. Dessutom har anslagen till utvecklingsverksamhet i just inre Småland och södra Östergötland ökat under den socialdemokratiska regeringsperioden.
Herr talman! Regeringen har inte glömt bort området, säger industriministern. Men varför har då inte regeringen gett särskilda medel för regionala utvecklingsinsatser i enlighet med förslaget i den motion som jag m.fl. väckte i samband med behandlingen av den regionalpolitiska propositionen? Arbetsmarknadsutskottet ansåg alltså att motionens krav hade blivit tillgodosedda med den ökning av de regionalpolitiska anslagen utöver vad regeringen tidigare hade föreslagit som riksdagen beslutade om. När det gäller denna åtgärd kan jag inte se att regeringen har kommit ihåg sydöstra Sverige.

Herr talman! Wiggo Komstedt har frågat mig varför regeringen uppmanar privata företag att ta ansvaret för sysselsättningen vid ett statligt varv när ett annat statligt företag lägger sin beställning utomlands.
Enligt uppgift i TV 2:s Rapport tisdagen den 20 november uppgavs att SJ beslutat lägga sin beställning av en ny tågfärja i Norge.
Wiggo Komstedt har hänvisat till uppgifter i TV om att regeringen skulle försöka påverka Volvo och Saab-Scania att lägga tillverkning till Uddevalla för att lindra verkningarna av en eventuell nedläggning av varvet i Uddevalla, samtidigt som statens järnvägar beställer en ny tågfärja vid ett norskt varv. Beslut om Uddevallavarvets framtid tas av varvets styrelse, och något beslut om nedläggning finns inte.
Enligt samma källa uppgavs att regeringen nu försöker påverka Volvo och Saab-Scania att förlägga tillverkningen till Uddevalla för att lindra verkningarna av en eventuell nedläggning av varvet i Uddevalla till följd av minskade nya beställningar.
Däremot är varvets läge till följd av svag orderingång mycket allvarligt, och överläggningar om korttidspermitteringar av personal vid varvet har genomförts. Även vid andra företag i regionen med anknytning till varvsindustrin är sysselsättningssituationen bekymmersam. Regeringen har inför risken av ytterligare försämringar av sysselsättningssituationen i Uddevallaregionen funnit det lämpligt att föra diskussioner med ett antal industriföretag, såväl privata som statliga, om deras möjligheter att lindra problemen i denna region.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Min fråga kan kanske tyckas vara udda, men man höjer onekligen på ögonbrynen när man genom massmedia får veta sådant som jag nu har aktualiserat i frågan. Industriministern säger att det inte finns något beslut om nedläggning av Uddevallavarvet. Jag har inte heller påstått detta, utan jag har talat om att man skulle lindra verkningarna av ”en eventuell nedläggning” av varvet. Industriministern erkänner också i svaret att situationen i regionen är mycket bekymmersam. Nog har man anledning att bli förvånad när man får veta att det statliga företaget SJ skall lägga sin beställning av en tågfärja i Norge. Den ordern hade varvet i Uddevalla hoppats på, och man uttryckte stor besvikelse när man fick veta att den gått utomlands, till Norge. Det är naturligtvis inte fel att uppmana det privata näringslivet att hjälpa till att lindra verkningarna i en region som drabbas av sysselsättningsproblem av den typ som man just nu har i Uddevalla. Men det är konstigt att den privata företagsamheten skall gå in och hjälpa till samtidigt som statens egna företag lägger sina order utomlands.

Herr talman! Möjligen får herr Komstedt bestämma sig för vilken fråga han har ställt och vilket statsråd han vill ställa den till. Han har ställt en fråga som bedömts ha industripolitisk och regionalpolitisk betydelse. Men om herr Komstedt vill diskutera SJ-färjan, får han vända sig till kommunikationsministern. Om han vill diskutera statliga företag, är ansvarsområdet statsrådet Roine Carlssons. Låt mig emellertid tillägga följande: Av alla frågor jag har fått i riksdagen är denna den mest underliga. Vi har en marknadsekonomi med merparten av företagen i privat ägo. Skulle då inte landets regering kunna ta kontakter med näringslivet i olika lokaliseringsfrågor? Skulle det på samma sätt ha varit omöjligt för de privata varven — vi har ju haft en situation då staten fick ta över de privata varven — att gå till staten? Skulle den dåvarande regeringen ha hävdat att det privata näringslivet måste göra insatser, eftersom varven tidigare haft privata ägare? Ett sådant resonemang är ju totalt orimligt. Det var staten som tog över ägaransvaret för Uddevallavarvet 1971 — jag är litet äldre i det här gamet än Wiggo Komstedt, så jag minns detta mycket väl. Varvet blev då helägt av staten därför att de privata ägarna icke kunde klara av varvsrörelsen. Det var likadant med Eriksberg: staten tog över 1975. År 1977 tog staten över Arendal, Cityvarvet, Finnboda, Öresundsoch Sölvesborgsvarven från privata ägare. Jag skulle kunna nämna ytterligare industribranscher och företag där staten har fått gå in med insatser och företagsetableringar sedan det privata näringslivet icke kunnat föra verksamheten vidare. Så var det på stålområdet genom SSAB:s bildande. Så var det med skogsindustrierna. Staten fick gå in och rädda bondekooperationens skogsindustrier vid ett par tillfällen. Jag skulle kunna ge ytterligare exempel. Herr talman! Jag förstår inte utgångspunkten för denna fråga. Regeringen skulle tydligen inte få ställa upp för en region vars sysselsättning och näringsliv är hotade, och inte få föra samtal med privata svenska företag om företagsetableringar, eftersom statliga företag kan vara inblandade. Den uppdelning av näringslivet som Wiggo Komstedt tydligen tänker sig kan jag inte ställa upp för. Som industriminister har jag ett övergripande ansvar, och jag har kontakter med alla industriföretag, oavsett om de är privata, statliga eller kooperativa. Den synen ämnar jag även fortsättningsvis ha som grund för mitt handlande i företagskontaktsfrågor.

Herr talman! Statsrådet säger att det här är den underligaste fråga som han har fått under hela sin tid som minister. Detta är det underligaste svar som jag har fått under mina 15 år som riksdagsman. Den här typen av svar är dock ganska vanlig för socialdemokratiska statsråd. Statsrådet säger att det inte är hans bord. Det är klart att det går bra att skylla på någon annan, som inte råkar vara i riksdagens kammare. Jag har ställt frågan från utgångspunkten att SJ har lagt en färjebeställning i Norge och att parallellt med detta ett statligt varvsföretag i Uddevalla har stora bekymmer med sysselsättningen. Regeringen har gått ut till det privata näringslivet och vädjat om hjälp. Jag har inte kritiserat det. Men jag har tyckt att det är inkonsekvent att inte staten kan ta ansvaret när det gäller att lägga sina order, när man tycker att det enskilda näringslivet skall göra det. Jag har inte sagt att det skulle vara antingen-eller. Jag tycker att det hade varit bra med både-och. Självfallet har jag ingenting emot att statsrådet tar kontakt med parter i näringslivet. Jag tycker att det är så det skall gå till. Men det tycks vara besvärligare för statsrådet — vem som nu är ansvarig — att ta kontakt med de statliga företagen. Jag kanske skall upprepa min fråga, eftersom jag inte har fått svar på den — om det har varit några kontakter med SJ för att försöka få företaget att göra sin beställning vid Uddevallavarvet. Jag ställer min fråga till industriministern som representant för regeringen. Jag förutsätter att jag inte skall behöva fråga ett annat statsråd. Ni har väl så mycket samordning i regeringen att ni vet någonting om vad var och en gör.
Herr talman! Det är på gränsen till omöjligt att reda ut vilken fråga som Wiggo Komstedt egentligen vill ha svar på. När denna fråga ställdes till mig tog jag kontakt med kammarkansliet och riksdagsdirektören Sune Johansson för att försöka få utrett vad Wiggo Komstedt egentligen hade frågat om. Först nämner han färjebeställningen. Sedan kommer han in på statliga företagsbeställningar utomlands. Till slut landar han på frågan varför regeringen uppmanar privata företag att ta ansvaret för sysselsättningen i Uddevallaregionen. Denna saliga blandning av olika frågeställningar kommer från Wiggo Komstedt, inte från regeringen. Jag noterar att huvudparten av frågeställningen kanske gällde orsaken till att regeringen kontaktar privata företag för att lindra sysselsättningssituationen i Uddevallaregionen. Därför ansågs det att jag — som har ansvaret för industrioch regionalpolitik — borde försöka reda ut frågan med Wiggo Komstedt. Jag noterar att detta inte tycks gå. Även i denna stund vet egentligen inte Wiggo Komstedt till vilket statsråd han har ställt frågan och inte heller vad han har frågat om.
Herr talman! Jag vet vilket statsråd jag har frågat. Bekymret är att regeringen har väldigt svårt att bestämma vem den skall skicka fram för att försöka slingra sig ur detta spörsmål. Men jag skall avstå från att ytterligare förvirra begreppen för statsrådet Peterson. Jag skall i dag lämna in en ny fråga till det ansvariga statsrådet. Jag vill därför veta följande: Är det Curt Boström jag skall vända mig till när det gäller den statliga färjebeställningen i Norge? Jag vill veta det nu, så att inte han kommer att åberopa att det inte är hans bord, utan Thage Petersons. Kan jag få ett besked på den punkten?
Herr talman! Jag läser återigen den fråga som Wiggo Komstedt har undertecknat. Efter den inledande texten frågar han varför regeringen uppmanar privata företag att ta ansvaret för sysselsättningen vid ett statligt varv när ett annat statligt företag lägger sin beställning utomlands. Med anledning av denna fråga har jag utarbetat ett svar, vilket jag alltså nyss har lämnat till Wiggo Komstedt. Möjligen var svaret litet besvärande för herr Komstedt. Jag framhåller nämligen i svaret att en gränsdragning mellan privat, statligt och kooperativt ägande — något som Wiggo Komstedt berör i och med sin fråga — är en orimlighet i en blandekonomi. Vi har ju en marknadsekonomi. Det kan väl ändå inte vara vettigt att hindra regeringen från att ta kontakt med näringslivet i syfte att lindra sysselsättningsproblemen i en hårt ansatt region. Wiggo Komstedt försöker dock slingra sig undan från dilemmat genom att gå in på andra delar av sin mycket luddiga fråga.

Herr talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig vad avsikten är med påpekandet — som gjorts i skrivelsen från industridepartementet vid remiss av regionalpolitiska utredningens betänkande Regional utveckling och mellanregional utjämning — att utredningen inte kunnat finna finansiering för samtliga sina förslag och att remissinstanserna därför bör angelägenhetsgradera förslagen. Utredningens förslag omspänner en rad olika typer av åtgärder. Vidare har utredningen, som den själv konstaterat, inte kunnat finna finansiering för alla sina förslag. Mot denna bakgrund har det framstått som angeläget att speciellt göra remissinstanserna uppmärksamma på det i och för sig alltid önskvärda i att de angelägenhetsgraderar de olika förslag som de har att ta ställning till.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Om industriministern tror att jag är nöjd med svaret, tar han grovt fel. Jag måste säga att svaret inte säger speciellt mycket. Uppriktigt sagt tycker jag att industridepartementets påpekande till remissinstanserna är anmärkningsvärt. Påpekandet har framkallat mycket stor förvåning — för att inte säga bitterhet — hos många av remissinstanserna, speciellt de från de s.k. skogslänen. Om man på industridepartementet menar att alla de 147 remissinstanser som beretts möjlighet att avge ett yttrande skall ha kunskaper om den budgetmässiga situation som regeringen har att ta ställning till, tycker jag att det är att begära för mycket av remissinstanserna. Vilka möjligheter har t.ex. planverket, vägverket, socialstyrelsen, Norrlandsfonden eller RLF att göra en bedömning beträffande regeringens totala ekonomiska utrymme? Enligt min mening är det viktigt att det slås fast att det är regeringen, inte remissinstanserna, som är ansvarig för budgetbehandlingen. Men om regeringen anser att regionalpolitiken — jag hänvisar i detta avseende till regionalpolitiska kommitténs förslag — kostar för mycket, är det väl regeringens sak att framföra detta i en proposition. Man skall således inte försöka gömma sig bakom olika remissinstanser. Den regionalpolitiska kommittén har haft motiv för att gå utanför den ram som fanns när det gäller de stora balansproblem som alltjämt kan noteras och som måste bemästras. Vi befinner oss nu mitt uppe i en högkonjunktur. Ändå har inte någon förbättring åstadkommits när det gäller den regionala obalansen. Det har tvärtom blivit en försämring. Det har blivit ökade klyftor mellan olika regioner i det här landet. Då måste jag ställa frågan till industriministern: Anser industriministern att det är nödvändigt att gå ut till remissinstanserna i skogslänen och be dem att själva komma med förslag om på vilket sätt de skall få sämre möjligheter att utveckla sin region? Är det regeringens ambition när det gäller regionalpolitiken? Har regeringen inga ambitioner att i stället kanske utveckla regionalpolitiken och öka insatserna? Vi är väl överens om — det utgår jag ifrån — att målsättningen arbete, god service och god miljö alltjämt skall gälla för alla människor i alla delar av landet. Då är inte den ram som den regionalpolitiska utredningen haft till sitt förfogande för stor. Tvärtom har vi kunnat bevisa i vårt betänkande att det finns skäl att gå med på alla de förslag som vi har lagt fram. Jag vill, herr talman, ställa frågan igen: Tycker regeringen att regionalpolitiken i dag kostar för mycket och att skogslänen själva skall bestämma vad de skall gå miste om?
Herr talman! Jag kan notera att Per-Ola Eriksson själv var ledamot i kommittén. Han bör bättre än de flesta veta vilka direktiv som kommittén hade att arbeta efter. Jag utgår ifrån att han också är väl medveten om det ytterst ansträngda budgetläget. Det har lett till att alla kommittéer och utredningar skall följa de kommittédirektiv som är generella och som säger att alla förslag som läggs fram skall kunna genomföras inom ramen av oförändrade totala statliga kostnader. Och de direktiven är inget påhitt av den socialdemokratiska regeringen, utan de utfärdades av den borgerliga regeringen 1980. Även regionalpolitiska utredningen har haft att arbeta efter de direktiven. Jag vill sedan tillägga att regeringen i vår i en särproposition kommer att presentera regeringens syn på regionalpolitiken, och riksdagen får sedan ta ställning till den propositionen. Vi får väl vänta med debatten om propositionens innehåll tills jag lagt fram den för riksdagen. Låt mig bara få göra det påpekandet att regionalpolitiken under den socialdemokratiska perioden inte har nedrustats — inte förlorat en enda krona. Tvärtom har regeringen ökat de regionalpolitiska anslagen högst väsentligt under de båda gångna budgetåren, med över 600 milj.kr. Det har alltså inte varit fråga om någon nedrustning av regionalpolitiken, utan tvärtom har det gjorts insatser för att förstärka regionalpolitiken.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, som industriministern påpekar, att jag har tillhört den regionalpolitiska kommittén. Alla i kommittén levde också i tron att den ram som vi jobbade med också var den som regeringen hade godkänt. Men det hände faktiskt — minuterna innan vi skulle underteckna betänkandet — att det kom ett nytt besked från regeringen om att vi var alldeles för generösa. Det är klart att det med de nya kastningarna från regeringen inte var möjligt att arbeta om betänkandet. Jag tycker det är anmärkningsvärt om regeringen nu säger att budgetläget är så ansträngt att vi måste be de s.k. skogslänen att redovisa vilka stödformer som de inte behöver för att få sysselsättning och utveckling. Jag tycker att det hade varit mer klädsamt om regeringen hade sagt att det med hänsyn till de svårigheter som finns ute i våra glesbygdsregioner och den fortsatt höga arbetslösheten finns ett intresse av att öka insatserna på regionalpolitikens område. Sedan säger industriministern att det inte har nedrustats på regionalpolitikens område under de senaste åren. Men det är väl en sanning med modifikation. Vi har ju fått ett väsentligt försämrat stöd till enskilda vägar. Vi har också fått försämrade villkor när det gäller prisutjämning på olja och bensin. Och dessutom bör nog industriministern komma ihåg att vi — mot regeringens och den socialdemokratiska riksdagsmajoritetens vilja — beslutade om att öka stödet till länsstyrelserna, det s.k. länsanslaget, med 100 milj.kr. i våras. Om regeringen nu efteråt när den skriver historia säger att det inte har skett någon neddragning lutar man sig litet grand på de andra som sett till att det funnits pengar till länsstyrelserna.
Herr talman! Direktiven för kommittén fanns redan när kommittén började sitt arbete. Jag utgår från att Per-Ola Eriksson inte kan förneka detta. Vidare är det väl inte något hot mot skogslänen att man där får remissbehandla den regionalpolitiska utredningen. Jag förstår inte varifrån Per-Ola Eriksson fått detta. Jag hävdar med bestämdhet att de regionalpolitiska anslagen under den socialdemokratiska regeringsperioden har uppräknats väsentligt. Det kan herr Eriksson studera i budgetpropositionerna för de båda budgetåren och med eget huvud räkna fram de anslagsförstärkningar som har skett. Om jag däremot skall påminna herr Eriksson om något obehagligt är det att under den borgerliga regeringen, när centern hade huvudansvaret för regionalpolitiken, skedde under 1981 en direkt nedrustning av de regionalpolitiska insatserna med 300 milj.kr. Jag utgår från att herr Eriksson inte vill förneka den nedrustningen.
Herr talman! För att börja med kommittédirektiven tycker jag att industriministern smiter från sitt ansvar. De skrevs av den nuvarande regeringen vid ett sammanträde som regeringen hade den 22 december 1982, och dem har vi haft att följa. Men när vi som har trängt in i den regionalpolitiska problematiken har funnit att dessa direktiv är för snäva och har funnit skäl att föreslå åtgärder, då tycker industriministern uppenbarligen att det är fel. Jag har inte sagt att det är ett hot mot skogslänen att de får remissbehandla utredningens förslag. Men när skogslänen — som skall utvecklas — får ett påpekande från regeringen att de förslag som lagts fram är för mångomfattande och för dyra och en uppmaning att själva bestämma vad de skall gå miste om, då är det ett anmärkningsvärt förfaringssätt.
Herr talman! Jag ber att få protestera. Det står inte så i departementets missivskrivelse till remissinstanserna. Detta var en helt felaktig återgivning. Det står att remissinstanserna skall angelägenhetsgradera de olika förslagen. Det kan vara en bra vägledning för departementet när vi nu håller på med propositionsarbetet. Vi kan väl vänta med att diskutera propositionens innehåll tills den föreligger på riksdagens bord. Utredningen har avslutat sitt arbete och lagt fram sitt betänkande. Herr Eriksson var ju en av dem som vänligt var med och lämnade över detta betänkande till industriministern. Jag sade då att vi skall remissbehandla utredningens förslag och gå igenom det mycket noga. Det är vad som sker. Utredningen har ju avslutat sitt arbete, remissbehandlingen håller på att avslutas, och vi arbetar med att färdigställa en proposition som i slutet av februari eller början av mars månad skall läggas på riksdagens bord. Låt oss ta debatten om propositionens innehåll när propositionen väl föreligger. Det bör väl ändå vara en rimlig behandlingsgång.
Herr talman! Det är riktigt som industriministern säger att det inte står uttryckligen i skrivelsen till remissinstanserna, men vi som haft möjlighet att remissbehandla betänkandet tolkar in, vilket industriministern också säger i sin skrivelse, att ramen har överskridits och att man måste gradera de olika förslagen för att hamna inom den givna ramen. Jag tror inte att det finns en enda remissinstans ute i de regionalpolitiskt prioriterade områdena som kan finna ett enda överambitiöst förslag i kommitténs betänkande, tvärtom. Industriministern har också, sedan vi lagt fram betänkandet, tvingats erkänna att delar av majoritetens förslag om förändringar i godstransportstö det inte kommer att genomföras. Det är väl också ett tecken på att kraven och ambitionerna är betydligt större ute i länen.
Herr talman! Det hedrar herr Eriksson att han tar tillbaka sitt yttrande och t.o.m. betecknar de reaktioner som han återgett här som tolkningar av vad regeringen har skrivit. Låt oss så småningom föra debatten om propositionen och inte ge oss in på något som handlar om förfluten tid.
Herr talman! Jag slutar debatten med förhoppningen att industriministern, då han får in remissammanställningarna, inte på en enda punkt kommer att visa mindre ambition än den regionalpolitiska kommittén har gjort och att han lägger fram en regionalpolitisk proposition som utvecklar våra skogslän och våra hårt utsatta regioner.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret, men jag känner mig litet skrämd av det sätt på vilket man i detta fall kan lägga en hård belastning på en sjueller åttaåring. Att frågan ställdes berodde inte endast på tidningsuppgifter utan också på samtal med den berörda familjen och de anställda vid försäkringskassan. Det visade sig då att man som grund har en praxis, precis som det har sagts här, som ibland kan modifieras efter en välvillig bedömning av pensionsdelegationen vid försäkringskassan. Att det aktuella fallet får anses vara svårartat belyses väl av att det fanns ett läkarintyg från en barnöverläkare på att patienten — en elvaårig pojke — behövde moderns hjälp. Trots detta bestämde sig majoriteten, ickespecialister på diabetes, för att dra in halva vårdnadsbidraget. Man förhörde sig hos lärare, som ovetande om frågans betydelse svarade att grabben skötte sig bra i skolan. Det kan möjligen tänkas att anledningen till att det går bra i skolan är en bra omvårdnad hemma. Beslut om vårdbidrag får inte fattas efter praxis eller skälig bedömning, utan det bör ske efter individuell specialistbedömning. Jag tror att även statsrådet kan hålla med om att vi människor — inte minst barnen — fungerar olika. Det är alldeles tillräckligt med de bekymmer det innebär att bära med sig denna sjukdom genom livet. Majoriteten av pensionsdelegationen, som beslutade i fallet, säger att ärendet var solklart men att praxis är för hård. Kan socialminister Andersson hålla med om den sista bedömningen? Den kanske kan utgöra skäl till att ändra reglerna. Beslutet har alltså överklagats till försäkringsrätten, där modern också har begärt förtur. Men enligt uppgift har inte detta beviljats. Enligt uppgifter hon har fått skulle det innebära att hon inte kan få något besked förrän tidigast i maj 1986, vilket måste vara horribelt. Möjligheten att överklaga känns meningslös då väntetiderna är så långa. I sådana här fall anser jag att rättssäkerheten för den enskilda människan är i fara. Vid förfrågan hos försäkringskassan bekräftar man att tusentals fall ligger och väntar på beslut och bedömning. Många liknande fall finns. Många föräldrar lever i en förtvivlad situation, där de tvingas välja mellan att gå ut i arbetslivet för att klara den ekonomiska situationen eller att ge sina barn den vård de behöver. Det krävs krafttag och det snarast, från socialministern även i dessa frågor. Vad är normal väntetid i besvärsärenden, socialministern? Kan socialministern tänka sig att ett kvarts vårdnadsbidrag skulle kunna vara lämpligt, vilket ledamöter från folkpartiet tidigare har motionerat om?

Herr talman! Jag förstår de sist framförda synpunkterna mycket väl. Men vad jag frågade var om socialministern anser att rådande praxis kan anses vara för hård, vilket den aktuella pensionsdelegationen trots allt har sagt. Jag är tacksam för att man har satt av resurser för att klara de långa väntetiderna. Frågan är emellertid vad man gör för de människor som nu befinner sig i en mycket besvärlig ekonomisk situation, där de måste gå ut i arbetslivet och barnet får sköta sig självt. Det läggs en mycket stor belastning på dessa barn. Det gäller ju inte bara att ta injektionssprutor varje dag; de måste också få måltider på bestämda tider varje dag, med viss bestämd mat, vilket jag inte tror att de på samma sätt kan få i skolan. Det är inte så lätt för en sjueller åttaåring att leva med en sådan belastning. Jag tror att vi är helt överens om detta. Jag hoppas att socialministern kan ge mig ett besked om att ni vill ta tag i dessa frågor och göra någonting — inte bara i detta fall. Det är fråga om tusentals fall.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Men låt mig konstatera att socialministern inte har nått ända fram. Anledningen till min fråga är naturligtvis det aktuella fallet rörande mamman i Sundsvall som tog med sig sin lilla dotter och åkte till Kiruna ett par veckor. Försäkringskassan fick av en händelse reda på detta och drog av 25 90 från föräldrapenningen för ”förseelsen” att inte anmäla till kassan att hon skulle resa utanför kommungränsen. Anledningen till kassans agerande är att föräldrapenningen ”sorterar” under samma paragrafer som sjukpenningen, bl.a. 3 kap. 17 § lagen om allmän försäkring, där det heter att ”sjukpenning må indragas eller skäligen nedsättas, om försäkrad —— — ändrar vistelseort utan att underrätta den allmänna försäkringskassan”. Det råder alltså i praktiken ett slags reseförbud vid mer än ett dygns frånvaro från hemkommunen. Hur tokig bestämmelsen i praktiken är visar sig i att en förälder utan att behöva anmäla det till kassan kan åka fem mil inom Sundsvalls kommun men inte två mil till det närbelägna Timrå. Sunda förnuftet säger att det enda intressanta i dessa ärenden är om den som uppbär föräldrapenning verkligen har barnet i sin vård. Dess bättre har väl inte tjänstemännen vid försäkringskassorna varit alltför nitiska i att kontrollera dessa ärenden, och många föräldrar har inte vetat om bestämmelsen. Men det är illa nog, anser jag, att bestämmelsen finns. En tjänsteman vid riksförsäkringsverket har enligt pressen uppgett att hon litade på att det fanns tillräckligt omdöme vid försäkringskassorna för att inte tillämpa den här regeln. Men, herr talman, vi skall inte ha så befängda lagregler att tillsynsmyndigheten skall behöva lita till att reglerna inte efterlevs! I den nu aktuella propositionen om föräldraförsäkringen föreslås inte någon lagändring i det här stycket. Riksförsäkringsverket har dock tydligen tänkt om sedan den här debatten blossade upp och tycks ha föreslagit regeringen att bestämmelsen skall tas bort. Socialministern skall nu bolla ärendet tillbaka till riksförsäkringsverket. Jag tycker att det är en onödig omgång. Kan inte socialministern hålla med mig om att vi inte skall ha bestämmelser som kan få så olyckliga konsekvenser som i det här fallet? Är inte socialministern beredd att i stället fatta pennan och komma med ett enkelt förslag till tilläggsbestämmelser, förslagsvis till 3 kap. 17 § lagen om allmän försäkring? Vi behandlar just nu ärendet om förändrade regler inom föräldraförsäkringen m.m. Det finns där en enskild socialdemokratisk motion som tar upp den här frågan. I utskottet vet vi f. n. inte riktigt hur vi skall hantera ärendet. Hela socialförsäkringsutskottet har med spänning avvaktat socialministerns svar. Jag hoppas att statsrådet är beredd att säga klart att han kommer att fatta pennan och skriva ett förslag, utan någon omgång till riksförsäkringsverket.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Gullan Lindblad har redan redogjort för bakgrunden, så den skall jag inte trötta kammaren med. Det kan naturligtvis tyckas att det här inte är någon särskilt stor fråga. Men även en liten fråga kan rymma stora principer. En stor princip är, tycker jag, att om vi har regler skall de följas. En annan stor princip är att om reglerna är onödiga bör de tas bort. Att som nu ha onödiga regler som dessutom i allmänhet inte är kända för de flesta och inte fyller något förklarligt syfte inger faktiskt inte någon respekt för lagen. Man kan naturligtvis säga att det är väldigt bra att vissa tjänstemän har sådant omdöme att de inte ingriper, när de får veta att någon faktiskt mer eller mindre har brutit mot lagen. Men det ger inte lagstiftaren rätt att förhålla sig passiv. Om vi tycker som tjänstemännen i det här fallet — och det gör jag — att detta är en onödig bestämmelse, borde vi som ansvariga se till att få en ändring till stånd. Jag kan självfallet ha primär förståelse för att man måste ha en regel om att föräldrapengen skall gå till den person som har vårdnaden om barnet; det är i och för sig en självklarhet, även om den måste regleras. Nu säger Sten Andersson till svar på våra frågor att det kan finnas anledning att se över bestämmelsen. Jag skulle vilja replikera: Det finns anledning att se över bestämmelsen, Sten Andersson. Tycker verkligen socialministern att det är rimligt att man bara för att man har föräldrapeng i princip skall meddela försäkringskassan, om man är borta från hemmet mer än ett dygn? Jag tycker inte att det är rimligt. Om Sten Andersson delar min uppfattning skulle jag vilja veta varför han väntar med att lägga fram ett förslag.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

Socialministern kan direkt ge uttryck för sin uppfattning genom att, som jag sade tidigare, föreslå en tilläggsbestämmelse till lagen om allmän försäkring. Nu vill socialministern inte ”hafsa i väg”, säger han. Jag tror att socialministern skall uttala sig litet försiktigt i det avseendet med tanke på den proposition som f.n. ligger på socialförsäkringsutskottets bord och i vilken ett flertal paragrafer är synnerligen luddigt formulerade.
Det är viktigt att socialförsäkringsförmåner inte uppbärs orättmätigt. Det är emellertid lika viktigt att försäkringen upplevs som rimlig och rättvis, att hanterandet inte blir onödigt byråkratiskt och att bedömningen inte urartar till ”paragrafrytteri”.
Den här paragrafen skall jag hjälpa socialministern att skriva ihop, det kan vi göra på ett litet nafs. Här rör det sig inte om någon stor fråga. Paragrafen har säkert inte använts så många gånger när det gäller de ifrågavarande ärendena. Men det är illa nog att paragrafen över huvud taget finns, eftersom det kan bli sådana här konsekvenser. Jag hoppas därför att det kommer ett förslag ganska snart.
Avser socialministern att ge direktiv till en översyn av bl.a. 3 kap. 17 § AFL vad gäller föräldraförsäkringen eller att ta andra initiativ i denna fråga?
Herr talman! Jag märker nu att Sten Andersson kanske inte upptäckte att jag inte sysslade med socialförsäkringsfrågor under min tid i socialdepartementet. Sten Andersson hade säkert inte heller upptäckt saken, om han hade varit i mitt ställe — jag trodde vi var överens om att det är en liten sak. Men när jag upptäckte förhållandet reagerade jag, och det tycker jag att också Sten Andersson borde göra. Då det här inte är en fråga som behöver utredas i fem år, borde vi kunna enas om att det skall bli en ändring ganska snart.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Sjukreseutredningen föreslog år 1981 ändringar i de mycket märkliga regler som gäller för ersättning vid samåkning till läkare. Förslaget lämnades för att man skulle komma till rätta med de märkliga ersättningsregler som gäller i dag, t.ex. när man skjutsar eget barn till läkare. Jag har i min fråga gett exempel på hur illa det kan gå. Om avståndet är t.ex. fem mil till läkare, dvs. tio mil om man räknar med sträckan fram och tillbaka, får man 90 öre per kilometer, dvs. 90 kr. Vidare får man 5 öre per kilometer och barn. För ett barn får man således 5 kr. Totalt får man alltså 95 kr. Då avgår ett karensbelopp för var och en på 30 kr., varför nettoersättningen blir 65 kr. Försöker man vara rationell — och det kan ju vara bra ibland — och skjutsar två barn vid samma tillfälle får man 100 kr. totalt. Sedan avgår 30 kr. för varje barn, vilket innebär en rest på totalt 40 kr. Rör det sig om tre barn får man 105 kr., men 90 kr. går bort, varför det blir 15 kr. i ersättning. Jag vet inte om man blir skyldig 10 kr. för den händelse man har fyra barn. Jag hoppas att det inte förhåller sig på det viset, det bör åtminstone gå jämnt ut. Det hela är märkligt, men socialministern har nu i sitt svar meddelat att det har satts i gång en försöksverksamhet, och det är mycket bra, eftersom saken verkligen brådskar.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

Herr talman! Jag ber att få framföra ytterligare ett tack till socialministern. Det är roligt att vi är överens — det gäller praktisk politik. Jag var inte lika överens med socialministerns statsrådskollega för en stund sedan, men jag tycker att det här var ett ganska bra besked.

Herr talman! Jag tackar invandrarministern för svaret på min fråga. Det var ju utförligt och bra. Det är glädjande att vi på nytt fått en deklaration från regeringen att man ser allvarligt på den här saken och att man, liksom framhållits i många andra regeringsdeklarationer som gjorts, är beredd att så långt möjligt motverka sådana här händelser. Likväl inträffar de, och det är något som jag tror att vi måste börja göra något åt. Det framgår tydligt och klart av svaret vilka möjligheter som finns att kringgå de aktuella bestämmelserna. Bl. a. kan förbund som inte har några skrupler inför att upprätthålla idrottskontakter med personer från apartheidregimens Sydafrika kringgå bestämmelserna i fall där turistvisum används. Detta pekar hän emot att en skärpning av kontrollen måste genomföras. Annars får vi gång på gång sådana fall som förekom under de borgerliga regeringarnas tid och som nu återigen inträffat — fall där vi deklarerar att vi visst vill beivra överträdelserna men att det inte finns några lagliga möjligheter att komma åt dem. Gäller det ett något udda förbund, som dessutom står utanför Riksidrottsförbundet, RF, blir saken ytterligare komplicerad. Jag vill fråga invandrarministern om ändå inte dessa fall, som inträffat gång på gång, måste leda till att regeringen skärper kontrollen eller får till stånd något slags sanktionsförfarande mot de förbund som trots FN-beslut, regeringsdeklarationer, riksdagsuttalanden osv. upprätthåller idrottskontakter av aktuell typ. Kan invandrarministern inte ge oss någon form av uttalande om hur regeringen ser på detta? Skall det bara fortsätta med deklarationer, eller vill ni göra något praktiskt, resolut och reellt?

Herr talman! Jag betvivlar ju inte regeringens goda vilja i det här fallet, att man vill försöka skärpa kontrollen via invandrarverket osv. Men uppenbarligen räcker det inte. Detta pekar hän emot att de diskussioner som vi fört i åratal om en skärpt bojkott i olika sammanhang mot Sydafrika behöver föras vidare. Det gäller inte bara investeringar i Sydafrika — på den punkten har vi redan en lag, som vi snart skall diskutera igen — utan det behövs andra åtgärder, på ett mycket bredare plan, kulturellt, sportsligt och i alla andra sammanhang, för att vi skall kunna komma till rätta med dessa företeelser. Den inträffade händelsen är ytterligare ett bevis för att något sådant måste komma till stånd. Det måste till en skärpning av Sveriges förhållande till den sydafrikanska apartheidregimen, så att sådana här saker inte skall fortsätta att inträffa gång på gång.

Herr talman! Jag uttrycker förhoppningen att regeringen fortsätter med detta arbete och om och om igen försöker skärpa kontrollen för att få internationellt gehör. Det är väldigt viktigt att man inte gång på gång går förbi bestämmelserna och anordnar t.ex. mindre och större idrottsarrangemang med sydafrikanska deltagare. Detsamma gäller för kulturellt utbyte o.d. Jag uttrycker förhoppningen att regeringen fortsätter att arbeta med denna fråga.